Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vad jag tänker göra för att säkerställa en rättssäker hantering vid företagskontroller som utförs av Transportstyrelsen. Under de senaste åren har flera viktiga regeländringar genomförts i syfte att bidra till en bättre regelefterlevnad på väg. Bland annat har beställaransvaret skärpts, sanktionsavgifter har införts för överträdelser av reglerna om cabotagetransporter och det har blivit möjligt att klampa fordon i upp till 36 timmar för att förhindra färd. Extra medel har tillförts Polismyndigheten, som därmed kunnat vidareutbilda ungefär 400 poliser och bilinspektörer för att förbättra och effektivisera kontrollerna av tunga fordon på väg. Under hösten 2017 beslutade regeringen om förordningsförändringar som innebar att sanktionsavgifterna för mindre förseelser sänktes medan de höjdes för mer allvarliga förseelser. Transportstyrelsen fick också utökade möjligheter att vid en företagskontroll sätta ned eller efterge sanktionsavgifter om överträdelsen saknar betydelse i kontrollhänseende. Regeringen vill utveckla kontrollverksamheten ytterligare och beslutade därför den 22 augusti 2019 att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs. Utredningen ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

Fru talman! Tack så mycket för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Jag tror säkerligen att statsrådet anar att han nu kommer att få lite kritik. I det svar jag fick på interpellationen kom vägkontroller och sådana saker upp. Det var ju inte det frågan handlade om. Den handlade om Transportstyrelsens förmåga att göra rättssäkra kontroller. Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur vi ska ha det med denna verksamhet i framtiden, och det är bra. Men varför låta verksamheten krympa under tiden? Det kan jag inte riktigt förstå. Jag har tidigare varit kritisk mot Transportstyrelsens kontroller. Det beror på att jag innan jag kom in i riksdagen hade mycket arbete med just kontrollverksamheten och hur Transportstyrelsen faktiskt utför kontrollerna. Jag fortsätter med min kritik. Jag tycker inte att Transportstyrelsen är rätt myndighet att utföra kontroller i företags lokaler. Det påståendet grundar jag på att man gång på gång trampar fel i utredningarna. Det är en sak att man tappar bort ärenden eller att det dyker upp fordon och förare som inte hör hemma i en utredning, men när man inte ens läser lagtexten rätt är det allvarligt. Detta har fått till följd att många, både chaufförer och åkeriföretag, känner sig helt utlämnade. Jag fick ett mejl i slutet av förra veckan från en chaufför som hade dåligt samvete för sin arbetsgivares skull eftersom han orsakat arbetsgivaren kostnader på 100 000 kronor. Han säger att han jobbar på ett seriöst åkeri och förstår om arbetsgivaren tröttnar. Han funderar på om han ska ta sin hund och bli tiggare i stället eftersom han upplever sin situation som ganska jobbig. Hur ska man då enligt lagtexten agera när man gör en kontroll i ett företags lokaler? Vad har man för stöd för att påföra sanktionsavgifter? Detta hittar man i förordning 2004:865, där det i 9 kap. 8 § står: "I de fall som avses i 4, 5, 6 eller 9 § ska sanktionsavgift påföras transportföretaget, om det inte gjort vad som har ankommit på företaget." Vad är det då som ankommer på företaget? Jo, det är att planera verksamheten på ett sådant sätt att förarna kan följa regelverket. Man ska också följa upp att förarna gör det, och när man upptäcker fel och brister ska man påtala felet för föraren. Handlar det om en kunskapslucka ska föraren få tillräcklig utbildning för att kunna göra rätt. Jag har gjort några hundra föreläsningar och utbildningar på åkerier om just detta. Jag vet också många företag där ute som gör ett fantastiskt arbete. Men det räcker inte. De får ändå höga sanktionsavgifter. Ett företag här i stan med väldigt säsongsberoende verksamhet och upp till 450 chaufförer i sitt omlopp har ställt frågan till myndigheten: Vad ska vi göra för att kunna göra rätt? De får nämligen sanktionsavgifter vid varje kontroll. Och vi pratar inte om småpengar, utan det landar på maxbeloppet. Så här kan man inte hålla på. Till slut försvinner det goda anseendet hos den som är trafikansvarig. Det mest skrämmande i detta är att företagare blir påförda sanktionsavgifter för ett brott som en förare begått efter det att han gått hem från det ordinarie arbetet. I så fall har vi en ny ordning i vårt land.
Fru talman! När det till att börja med gäller framtida effektivare kontroller tror jag att Thomas Morell är väl medveten om att jag ser det som angeläget att både förbättra och förstärka kontrollerna. Det är också ett av skälen till att utredaren ska titta på inte bara hur vi kan använda sanktionsväxling i större utsträckning utan också på en ny, samlad organisationsform. Jag har själv talat om en yrkestrafikinspektion. Och vem vet, det kanske faktiskt är personer som har erfarenhet av transportsektorn och har jobbat länge som kan vara med och utföra kontrollerna i större utsträckning - så att det inte blir som i dag, där man ofta kräver, inte minst vid kontroller på väg, att det ska vara utbildade poliser. På det här sättet kan vi avlasta polisen och samtidigt kanske få nya personalkategorier som kan hjälpa till med kontrollerna ute på väg. Det behövs för att vi ska få en säker trafik där ute och för att vi ska kunna beivra när vi nu har skärpt lagstiftningen med bland annat klampning och inte minst vinterdäckslagstiftning. När vi däremot kommer till frågan om rättssäkerhet är jag ändå lite fundersam till hur Thomas Morell argumenterar. Om det nu är så rättsosäkert som Thomas Morell argumenterar för, hur ser då rättsstatistiken ut? 19 procent överklagar - det är en ganska liten andel. Det är en försvinnande liten del där domstolen går emot Transportstyrelsens bedömning. Om jag tolkar Thomas Morell rätt innebär det i så fall att domstolen antingen gör fel - det är allvarligt om man som riksdagsledamot anklagar domstolarna för att göra fel, för de ska ju döma opartiskt utifrån den lagstiftning vi har, och därför hoppas jag och förutsätter att det inte är Thomas Morells utgångspunkt, men jag frågar ändå för säkerhets skull - eller så måste det vara något särskilt i lagstiftningen som Thomas Morell pekar på som behöver förändras eller förtydligas. Jag var mån om att vi gjorde en förändring och en liberalisering, skulle man kunna säga, av lagstiftningen för att komma åt systematiskt missbruk och systematiska fel när det gäller kör och vilotidsregler och liknande. Om försummelser eller misstag kan man till och med på plats säga att det inte är aktuellt. Det är ett sätt att få en bättre tillämpning, öka förtroendet och underlätta för dem som sköter sig så att en chaufför inte av misstag drar på sig stora avgifter för sitt åkeri, vilket nämns här. Jag vill passa på att fråga Thomas Morell: Med vilken grund mer än en anekdotisk bevisföring vill Thomas Morell hävda att det finns uppenbara brister och råder rättsosäkerhet? Är det domstolsutfallet? Vilka domar talar vi om? Är det en stor andel domar som har gått emot Transportstyrelsens förslag?

Fru talman! Jag läser fortfarande en hel del av de här ärendena, och man kan konstatera att när Transportstyrelsen har fattat sitt beslut och det blir ett överklagande till förvaltningsrätten går förvaltningsrätten nästan uteslutande på det som Transportstyrelsen har beslutat. Jag ska ge ett exempel till statsrådet. Jag kommer att läsa upp delar av beslutet men inte läsa vad företaget heter, som ni förstår. Det står: Att företaget har bytt ägare under kontrollperioden fråntar inte er ansvaret för de överträdelser som konstaterats under hela kontrollperioden. Sedan uppgifterna om fordon och förare kommit in i november upptäckte ni stora brister i såväl rutiner som uppföljning. Rutiner fanns inte nedtecknade utan hade enbart förmedlats muntligen. Analysprogram fanns men nyttjades inte. Så fort ni fick kännedom om detta införde ni rutiner och uppföljningsarbete i form av skriftliga instruktioner, förarutbildning i kör och vilotider, hantering av färdskrivare samt vägarbetstidslagen. Sedan vänder man blad - och nu ska ni lyssna noga, för det är nu det blir spännande. Det står vidare: De åtgärder som har vidtagits är relevanta, men de är dock i huvudsak vidtagna efter den kontrollerade perioden och saknar därför betydelse i förhållande till nu aktuella överträdelser. Ni har enligt vår bedömning därför inte visat att ni gjort vad som har ankommit på er för att hindra förarnas överträdelser. Längre ned står det: Ni ska därför påföras sanktionsavgifter med ett sammanlagt belopp av 375 012 kronor. Vi talar om ett företag som köper ett annat företag. Innan den nya ägaren kliver in som ägare har det gjorts en kontroll då man upptäckt fel och brister. När den nya ägaren kommer in i företaget vidtar man åtgärder omedelbart, men likväl straffas den nya ägaren för vad den gamla ägaren har gjort. Det är en ny ordning i vår rättspraxis om det är så det ska vara. Jag kan ta ett exempel till. Låt oss säga att jag har drivit ett åkeri. Jag har inte följt regelverket över huvud taget. Statsrådet köper åkeriet av mig och driver det vidare. Transportstyrelsen gör en kontroll och konstaterar att jag har gjort fel - men det är statsrådet som får ta smällen. Vad får det för konsekvenser? Jo, de fel som jag har gjort lyfts över på er, och det är ert goda anseende som sedan ifrågasätts vid en kontroll av tillsynsmyndigheten. Det kan resultera i att ert trafiktillstånd dras in. Det här är en synnerligen allvarlig utveckling. Det hölls en konferens i höstas där även statsrådet var med och där den här rapporten som jag håller i min hand presenterades. Jag ska inte läsa hela rapporten, för då har vi att göra hela dagen, men jag ska läsa en ganska viktig slutsats. Så här står det: Företagskontrollerna uppfattas inom branschen som alltför fyrkantiga. Trots flera ändringar och justeringar i systemet kvarstår problemet, enligt branschen. Det är tydligt att Transportstyrelsens företagskontroller har legitimitetsproblem i branschen. Det är allvarligt när en myndighet inte har legitimitet i en hel bransch, och då talar vi om både åkeribranschen och bussbranschen.
Fru talman! Det är allvarligt om det råder legitimitetsproblem. Det är inte bara en part, utan det är flera parter som har ansvar för vilken relation man har. För mig har det varit viktigt att förstärka kontrollerna och dessutom nu utreda hur vi kan få effektivare kontroll över yrkestrafiken. Jag tror att det är jätteviktigt. Utredaren har möjlighet att ha en bra relation med referensgrupper under utredningstiden och lyssna in branschernas synpunkter. Min uppfattning och det jag får mig till livs är att man har varit väldigt tacksam över att regeringen nu äntligen agerar. Vi hade väldigt många år med en moderatledd regering då ingenting hände: inga sanktionsavgifter, ingen klampning, inget beställaransvar och inga skärpta kontroller. Då var det den fria marknaden och liberalisering som gällde. Nu är det en annan ordning. Nu skärper vi lagstiftningen, nu ökar vi kontrollerna och nu utreder vi möjligheterna till effektivare kontroller av yrkestrafiken. Thomas Morell säger att förvaltningsrätten nästan uteslutande går på Transportstyrelsens förslag. Ja, men förvaltningsrätten är ju en domstol. De går inte per definition på myndighetsförslag utan har i uppdrag att tolka lagstiftningen och döma. Det finns ingen politisk uppfattning, utan det är faktiskt en opartisk domstol. Om Thomas Morell ifrågasätter domstolarnas oberoende får han säga det rakt ut i kammaren. Annars är väl poängen att man bör föra en diskussion om vilken lagstiftning som vi då behöver ändra. Här är jag öppen för alla förslag, ingen tvekan om det. Jag är väldigt öppen för att hitta fler förslag som säkerställer att de som sköter sig klarar sig på ett bättre sätt och att vi kan förhindra systematiskt missbruk av kör och vilotidsregler eller andra brister inom transportsektorn. Min och hela regeringens utgångspunkt med agerandet är att vi ska ha kontroller av transporterna av god kvalitet och med bra legitimitet. Eftersom interpellationen handlar om rättsosäkerhet blir jag, återigen, fundersam över om det är domstolarna som Thomas Morell nu attackerar. Då är det lite allvarligare. Domstolarna har uppdraget att oberoende tolka den lagstiftning vi har. Tycker vi att det är fel får vi återkomma med förändrad lagstiftning och med förslag. Återigen: Med den utredning som finns utreder vi olika förslag. Thomas Morell är välkommen att också delta i debatten. Men jag har svårt för en diskussion som innebär att man också undergräver förtroendet för domstolarnas rättstillämpning. Vi ska ha respekt för att de tillämpar den lag vi har i dag.
Fru talman! Jag kommer mer än gärna att delta i samtal för att vi ska få någon ordning på det här. Problemet är att den arbetsmetod som Transportstyrelsen tillämpar släpper igenom den som fuskar, för man upptäcker inte det. Sedan håller man på och räknar och letar efter var det saknas en knapptryckning, var det är några minuter fel, om föraren gått hem på fredagen utan att ta ut sitt förarkort och så vidare. Mänskliga misstag som lätt kan uppstå innebär inte per automatik att arbetsgivaren inte har gjort vad som ankommer på denne. En förare kan faktiskt göra ett misstag utan att det är straffbart för arbetsgivaren. Där är här som det har slagit över fullständigt. Man kan påvisa ett fel som föraren har gjort, men det är arbetsgivaren som får betala i alla lägen. Det är här som det har blivit helt tokigt. Mitt förslag till statsrådet - ta gärna emot det, och så kan vi sätta oss ned och diskutera framöver - är att flytta tillbaka kontrollerna i företagens lokaler till dem som är ute på vägen. Då vinner man flera fördelar. En är att när man står på vägen och upptäcker ett fel kan man direkt göra ett företagsbesök. Man kan också göra besök i företagens lokaler runt om i landet. Det går inte i dag, för nu sitter alla uppe i Umeå. En annan sak är att man säkerställer kompetensen i kontrollerna, och man kommer åt dem som aktivt fuskar. I dag glider de igenom systemet utan att straffas. Det är det som är bekymret. Det medvetna fusket kanar igenom systemet utan åtgärd. Det håller inte. Återkom gärna! Jag ställer mer än gärna upp för detta.
Fru talman! Jag konstaterar att det trots den anekdotiska bevisföringen inte finns något som talar emot det jag säger: att det är en försvinnande liten del av de rättsfall som faktiskt prövas som går emot Transportstyrelsens tillämpning. Där ligger Thomas Morells utmaning. Det ges en beskrivning av att det råder fullständig rättsosäkerhet när domstolarna dömer och konstaterar att det är rätt agerat av ansvarig myndighet. Missförstå mig rätt! Jag har inga bekymmer med att vi skärper lagstiftningen ytterligare om det skulle visa sig behövas. Jag gillar verkligen tanken - jag har själv lanserat den - på att utveckla kontrollerna på väg, mot en yrkestrafikinspektion. Hela den inriktningen under denna mandatperiod handlar om att stärka förtroendet för den del av åkerinäringen som sköter sig. Det handlar om att se till att de som gör det får bättre villkor och bättre konkurrensförhållanden. Det kan gälla olaga cabotagetrafik eller utnyttjande av kombidirektivet enligt mobilitetspakten eller hur vi faktiskt agerar i Sverige. Detta är viktigt, för transportbranschen är viktig. Den är viktig för Sverige som industriland. Den är viktig som en stor arbetsgivare. Det är viktigt att transportbranschen har bra villkor eftersom fler och fler behöver söka sig till den, både män och kvinnor. Men då måste vi vara noggranna med hur vi beskriver den. Om vi beskriver den som en fullständigt rättsosäker verksamhet ger vi en felaktig beskrivning - enligt den lagstiftning vi har i dag och hur domstolarna tillämpar den. Där tror jag att det är viktigt att Thomas Morell nyanserar sig. Sedan tror jag att det är jättebra att fler är med och vill komma med förslag om hur vi ska få effektivare kontroller och bättre lagstiftning. Vi har nu tillsatt en utredning som får vara expertgrupp och referensgrupp och som får lyssna på branscher, experter och andra som har synpunkter. Alla är välkomna med synpunkter in till den utredningen. Jag hoppas att vi ska få än tuffare kontroller framöver och än bättre förutsättningar för en bra och sjyst transportnäring.